Herr talman! Sverigedemokraterna ser det som ytterst angeläget att förhållandet mellan de europeiska länderna och utvecklingsländerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet även efter utgången av Cotonouavtalet fortsätter att präglas av en vilja till samförstånd och samarbete. Sverigedemokraterna ser bistånd och handel som de främsta instrumenten för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom, och vi vill därför se en bra och ändamålsenlig politik på dessa områden. Sedan Cotonouavtalet tecknades har samtliga tre områden präglats av en inbördes starkt differentierad utveckling. I södra Afrika har till exempel Botswana en bnp som per capita är ungefär tio gånger högre än i grannlandet Zimbabwe. Nya avtal måste därför per definition se annorlunda ut. Sverigedemokraterna vill därför lämna in ett särskilt yttrande där vi presenterar våra principer för ett fortsatt samarbete. Vi vill se regionala avtal med tematiska inriktningar på handel, bistånd, mänskliga rättigheter, politik och återtagande. Vi är kritiska till EU:s jordbruksstöd vilket i kombination med handelslättnader kan orsaka konkurrensnackdelar för svenska bönder, och det är något som vi vill undvika. Sverigedemokraterna vill inte heller medverka till avtal som ger EU-länder rätt att bruka tredjeländers fiskevatten. Vi vill även att andra naturtillgångar ska kunna exploateras av utvecklingsländerna själva. Biståndspolitiken ska baseras på principen mer för mer. Vi vill även se en gradvis övergång till ett resultatbaserat bistånd. Vi vill inom biståndet se ett fokus på utvecklingsmål nr 1, 2, 3 och 6. Biståndsformen budgetstöd bör helt och hållet utfasas eftersom den medför för stora risker för korruption. Inom biståndet har före detta kolonier traditionellt varit särskilt gynnade, vilket vi är starkt emot. Biståndet bör i stället fördelas efter behov. Sverigedemokraterna ser återtagandeavtal som ett måste för ett långsiktigt fungerande förhållande till utvecklingsländerna. Herr talman! Sverigedemokraterna har en positiv syn på handel med varor och tjänster, då det ger en ökad tillväxt som i sin tur skapar bättre ekonomiska förutsättningar för länder och deras medborgare. Vi anser att frihandel kan vara starkt välståndsskapande för såväl fattiga som mer utvecklade länder. Att värna principen om frihandel är därför både ett globalt och ett svenskt intresse. På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020 Sverigedemokraterna är därför i grunden ett frihandelsvänligt parti. Vi anser att Sverige inom såväl EU som i internationella forum, såsom WTO, ska verka för en öppen och fri handel och för att motverka protektionism.